Herr talman! Denna debatt om MJU:s betänkande om klimatpolitik med mera äger rum direkt efter den särskilda klimatdebatten tidigare på morgonen. Låt oss tolka det som att riksdagen ägnar klimatfrågan dubbel uppmärksamhet. Det gör riksdagen rätt i, eftersom frågan om hur vi hanterar hotet mot jordens klimat är en ren överlevnadsfråga för mänskligheten. I betänkandet tecknas bakgrunden i ärendet genom att man beskriver det internationella arbetet mot klimatförändringar. Det handlar naturligtvis särskilt om Kyotoprotokollet och EU:s system för handel med utsläppsrätter. Här är det sorgligt att konstatera att det land som släpper ut överlägset mest växthusgaser per capita, det vill säga USA, inte har ratificerat Kyotoprotokollet. FN:s klimatpanel publicerade den 1 februari en rapport som sammanfattar kunskapsläget. Det är en ökad global medeltemperatur - 0,74 grader - och en 35-procentig förhöjning av halten av växthusgaser i atmosfären under de senaste hundra åren. I rapporten understryker man att människan har orsakat större delen av uppvärmningen genom 1. förbränning av fossila bränslen 2. utsläpp från jordbruk 3. förändrad markanvändning. Herr talman! Jag hämtar detta från betänkandet därför att det är viktigt att påpeka att människans påverkan inte endast sker genom förbränning av fossila bränslen. Även utsläppen från jordbruken och den förändrade markanvändningen, det vill säga i huvudsak avskogningen, är viktiga faktorer. Vid Europeiska rådet förra veckan antog EU mål för klimatpolitiken fram till 2020. Det var många 20-procentsmål. Det handlade om minskning av växthusgaser, energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Det var bra att regeringen argumenterade för ett högre mål, 30 procent, vad gäller minskningen av växthusgaser. Men Sverige kan och bör enligt Vänsterpartiets uppfattning unilateralt, enskilt, gå före. Det tjänar både miljön och den svenska ekonomin på i det långa loppet. Och vi har tidigare här i kammaren fått höra från Wiwi-Anne Johansson att Vänsterpartiets ambition är en minskning med minst 35 procent fram till 2020. Herr talman! När det gäller själva betänkandet föreligger det sex reservationer från Vänsterpartiets sida samt två reservationer som vi har gemensamt med Miljöpartiet. Jag står naturligtvis bakom alla dessa reservationer men begränsar mig här till några aspekter och ett yrkande. I reservation 1 tar vi upp att Sverige bör vara drivande när det gäller uppfyllande och förstärkning av Kyotoprotokollet och att USA måste ansluta sig till det internationella klimatsamarbetet. Det borde vara en moralisk självklarhet att världens enda supermakt som tillika har de största utsläppen per capita inte bara ansluter sig till utan även är ett föredöme i det internationella klimatsamarbetet. Trappan måste, så att säga, städas uppifrån. Det är enligt min uppfattning dags för omvärlden att börja fundera på sanktioner som kan riktas mot USA om de inte ansluter sig till internationella klimatuppgörelser. Tillsammans med Miljöpartiet tar vi i reservation nr 2 upp förslag om att införa klimattullar på importer från energiintensiva industrier från i-länder som inte ratificerat Kyotoprotokollet, och det kan ju sägas vara ett exempel på sanktioner mot USA och andra bakåtsträvande länder. I reservation nr 3 tar vi upp att taket för antalet utsläppsrätter successivt ska sänkas och att utsläppsrätterna ska fördelas genom auktionering. Erfarenheterna av EU:s handel med utsläppsrätter hittills har inte direkt varit lysande. Det stod till exempel i Svenska Dagbladets näringslivsdel förra veckan om en "fullständig flopp för utsläppsrätter". Företagen har ju helt gratis fått utsläppsrätter som de sedan kunnat tjäna stora belopp på genom att sälja vidare. Och detta har inte heller påverkat deras miljöpolitik särskilt mycket. Som framgår av betänkandet rekommenderar nu även Naturvårdsverket och Energimyndigheten, i redovisningen av ett regeringsuppdrag, att aktörerna bör köpa sina utsläppsrätter via auktion. Jag nämnde tidigare FN:s klimatpanels beskrivning av jordbruket som en av de viktiga faktorerna bakom klimatförändringarna. Och det kom för någon tid sedan en rapport från FN som visar att jordbrukssektorn eller boskapssektorn, globalt sett, står för hela 18 procent av de globala växthusgasutsläppen. Det är större än hela trafiksektorn. Det är bland annat för att man odlar mycket foder för köttproduktion som sedan går till export i Europa och även till Sverige. Genom den höga köttkonsumtionen medverkar man indirekt till en negativ klimatpåverkan. I reservation nr 8 föreslår vi att regeringen bör återkomma med ett samlat förslag för att minska jordbrukets utsläpp av växthusgaser. Tyvärr avslås det av utskottsmajoriteten. Slutligen, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 16 där Vänsterpartiet föreslår ett nytt miljökvalitetsmål, nämligen begränsad miljöpåverkan i andra länder. Sveriges miljöpåverkan i andra länder växer med ökad import av varor. Detta orsakar indirekt miljöpåverkan genom utsläpp och förändrad markanvändning i andra länder, till exempel just avskogning för att odla foderväxter för uppfödning av boskap för köttkonsumtion. Det handlar, som vi ser det, om att verka för ett internationellt sett rättvist miljöutrymme. Vi kan inte här i Sverige konsumera på bekostnad av miljön i andra, ofta fattiga, länder.

Herr talman! Klimat, klimat, klimat. Alla vill synas i det här ämnet. Alla vill tala om att vi är medvetna om vad som sker. Folkpartiets initiativ i dag till klimatdebatten är ett exempel. Alla överträffar varandra med kloka ord, procentsatser och mål. Att vara miljöpolitiker är inne. Att vara medveten om att åtgärderna ska till är också inne. Och något annat vore helt fel. IPCC:s rapport, Sternrapporten och även den sårbarhetsutredning som vi har tagit del av har alla bidragit till att dra i gång debatten effektivt. Hela hösten och vintern har präglats av klimatrapporter i våra medier. Vi ska i dag behandla miljö och jordbruksutskottets betänkande Klimatpolitik och motioner från den allmänna motionstiden som faktiskt var innan klimatfrågan blossade upp så stort som den sedan har gjort. Under valrörelsen var den inte lika stor som den har varit nu. Vad jag vill säga i samband med det är att vi från Miljöpartiet lämnade in en ambitiös klimatmotion under motionstiden. Den har hamnat i dagens betänkande. Att Miljöpartiet uppstod ur kunskapen om att klimatet och miljön höll på att ta stryk är vi några som minns. Det är därför både ett framsteg och en svindlande känsla av hur trögt vissa saker går som gör att jag gör den här reflexionen just i dag. Det är mycket man ska stå ut med när man är föregångare, när man är stigfinnare eller när man har kommit till en synvända. Det är ett framsteg att höra den moderata statsministern i onsdagens uppstart av Hållbarhetskommissionen, som jag fick lov att ta del av, lite ödmjukt visa lite distans till sin egen politik och då själv uttrycka det ungefär så här: Nu sitter nog några här och tänker att det är kul med en moderat som har fattat detta. Det var alltså statsministern själv som sade så ungefär. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Man kan inte lösa klimatpåverkan genom en enda åtgärd som kanske består av bonus på miljöbilar, även om den åtgärden kan vara bra för en del i samhället. Därför är den ett instrument som pekar åt rätt håll, och därför är det ett förslag som vi i Miljöpartiet har med också. Men klimatfrågan är större än så. Det krävs mer, och det krävs återigen ett helhetstänkande, ett perspektiv som lyfter lite. När jag som barn cyklade i Göteborg på väg till stallet minns jag att det luktade fruktansvärt skarpt från en industri med något slags plasttillverkning. Jag vet inte vilken verksamhet som pågick där, men jag kommer ihåg stanken av fräna ämnen och att man inte mådde så bra i den miljön. Själva produktionen var något som förknippades med utsläpp. Då var det knappast människors fria tid som förknippades med miljöpåverkan. I dag är det transporter av olika slag och väldigt ofta vår rätt till frihet som påverkar miljön, vår rätt att förflytta oss med bilen, vår rätt att flyga till någon annan plats på semestern men även vår rätt att konsumera vad som helst, när som helst, producerat var som helst på jorden. Det är ett på många sätt intressant utvecklingsmönster som vi människor har, men vi är ju inte ensamma här. För vår egen existens behöver vi de klimathållande funktionerna, de molnbildande regnskogarna, den viktiga mångfalden av liv och balansen i systemen. När glaciärisarna kalvar ned i havet, när saltvattnet ändrar sin sammansättning och blir sötare, när regnet ökar på redan fuktiga ställen, när torkan ökar på torra ställen, när havet blir varmare är frågan vems frihet som vi inkräktar på. Ska vi ta ansvar i Sverige, vara pådrivande och visa att det är dags? Jag ser inte förslagen som bör komma från en svensk regering som säger sig ha insikt i vad som sker. Jag säger: Ska vi vara tuffa och gå före i Sverige? Vi i Miljöpartiet ser klimatfrågan som en viktig solidaritetsfråga, en solidaritet mellan generationer. Kommande generationer kommer inte att kunna elda med fossila bränslen i samma omfattning som vi har gjort. Det är en fråga om solidaritet med naturen och därmed vår framtid. Klimatrubbningarna kommer att kunna påverka livsbetingelserna negativt för en rad arter. Klimatfrågan är i hög grad en fråga om solidaritet mellan rika och fattiga. Det är vi i den rika delen av världen som står för den största förbrukningen av fossila bränslen. Vi vet att vi bidrar till klimatförändringarna. Vi vet förmodligen mindre om deras konsekvenser än att de är på gång. Likväl är det vi i den rika världen som har det största ansvaret för utsläppen av koldioxid och andra drivhusgaser. Miljöpartiet anser att i handeln med utsläppsrätter bör en auktionering av utsläppsrätter råda. De svenska utsläppen av växthusgaser bör minska med 80 procent till 2050. Och man talar om liknande mål, vet jag. Det är frestande att ta långsiktiga radikala mål och sedan skjuta upp åtgärderna för att nå målen, men då måste merparten av minskningen ske mot slutet av perioden. Så är inte ansvarsfullt att göra. Eftersom drivhusgaserna är kvar i atmosfären under lång tid får en minskning på 1 procent nu en betydligt större samlad effekt år 2050 än en minskning med 1 procent som sker om först 35 år. Det är också frestande att se storskaliga satsningar som lösningar på problem. Det är inte lämpligt att vi i Sverige tillåter naturgasen att breda ut sig oifrågasatt, eftersom den är en fossil energikälla. I Sverige ökar den på utsläppen, när det finns alternativ energi. Vilka satsningar som ska göras är viktigt. Storskaliga lösningar som rent tekniskt på ritbordet ser fullkomligt genomförbara ut ska också fungera i verkligheten. Därför är det bra att inte heja på det som kallas CCS som innebär storskalig koldioxidavskiljning och lagring i berggrunden. Hur som helst är det inte en färdigutvecklad metod, och vi har mer bråttom än så. Vi ska minska utsläppen nu och inte skjuta på frågan. Det är också viktigt, som vi har påpekat i Miljöpartiet, att vi i samband med en diskussion angående EU:s utsläppshandel och angående trafiken ser ett problem i att trafiken och industrin hamnar i en gemensam utsläppsbubbla. I så fall kan den svenska industrin komma att konkurreras ut, eftersom det finns en större betalningsvilja inom transportsektorn. Flera rapporter visar att arbetstillfällen i Sverige och Europa kan hotas om transporterna ingår i samma bubbla som industrin. Sofia Arkelsten, du sade något om att Miljöpartiet var hotat. Jag ser inte det som att vi är speciellt hotade. Jag tycker att det är väldigt kul att vara föregångare många gånger. Jag kan inte tycka att klimatbloggar, coola bilar eller "Moderaterna de gröna" är ett skarpt förslag - som Anders Ygeman brukar säga: skarpa förslag. Sofia sade att försurningen breder ut sig, men inte hos Miljöpartiet, skulle jag vilja säga. För vi har sett möjligheten att utveckla ett hållbart samhälle som ger människorna i samhället meningsfulla liv där miljö och människor lever i samklang, där hållbar utveckling betyder hållbar utveckling. Det handlar om ett människovänligt samhälle där barn kan växa upp med satsningar på kollektivtrafiken och cykelvägar i samhället, med alternativa bränslen till bilar, med vind och vågkraft och med utökad ekologisk produktion av livsmedel som leder till djurs och människors välbefinnande. Att Miljöpartiets politik är framåtskridande ser vi också på opinionsmätningarna och i våra medlemsantal. Vi vill förändra till en smart energianvändning, och här ingår inte kärnkraftsutbyggnad. Vi måste använda ekonomiska styrmedel. Flygets ökning är inte hållbar. Vi behöver alla järnvägssatsningar. Klimatinvesteringspengarna till kommunerna och pengarna till SMHI hade vi med i vår budgetmotion. Vi tror inte heller att man kan gräla sig ur klimatproblemen. Det kan man absolut inte. Men att vara föregångare kräver mod och en hel del riktiga förslag. Ni hör ju själva hur miljöpartistiska alla nu vill vara, men det krävs att man vill förändra och driva på. Ibland kallas vi utopiska, men när det gått en tid vill många vara med och hoppa på förslagen, mer eller mindre. Man vill vara med på det gröna tåget. Jag säger bara välkommen! Till sist vill jag säga att jag står bakom Miljöpartiets alla reservationer, men för att spara tid i kammaren yrkar jag bifall bara till reservationerna 6 och 7.

Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet. Alldeles nyss hade vi en omfattande klimatdebatt där vi fick prata lite om visioner och även om de lite mer handfasta sakerna. Nu får vi tillfälle att diskutera alla de motioner i ämnet som kommit in till utskottet. Det är intressant, som också Tina påpekade, att det bara finns 33 yrkanden. Det är alltså inte så många motioner som kommit in. Samtidigt berör ju klimatfrågorna väldigt många delar av politiken, och många frågor ligger egentligen hos andra utskott än just miljö och jordbruksutskottet. Betänkandet beskriver tydligt det internationella arbete som sker mot klimatförändringar. Det beskriver den globala uppvärmningen och det svenska systemet med miljökvalitetsmål. På första sidan står det: "Samtliga motionsyrkanden avstyrks, bl.a. med hänvisning till pågående arbete nationellt och inom EU och då regeringen har för avsikt att återkomma till riksdagen med en klimatpolitisk proposition under 2008 och med en proposition med uppföljning av de nationella miljökvalitetsmålen under 2009." Jag har ju lärt mig nu hur systemet fungerar. Det är ju så: Alla motioner som väcks avstyrks. Dock är det ganska intressant att se med vilken välvilja och värme de avstyrks. Miljö och klimatfrågorna har nu lämnat höger-vänster-skalan. Detta är frågor som berör oss alla. Det viktiga att ta fram är att vi måste arbeta på flera nivåer, vilket vi pratade om redan i den förra debatten. Samtidigt som vi bejakar det civila samhällets önskan att förbättra världen och underlätta för människor att göra miljöbra saker behöver vi sluta de här stora internationella traktaten mellan världens länder. Det är tydligt att alliansen och oppositionen skiljer sig åt på flera punkter. Det gäller synen på det internationella arbetet, synen på EU och inställningen till politikerrollen. Vi i alliansen tror på Europatanken. Det senaste toppmötet var framgångsrikt. Vi driver en offensiv miljöpolitik både här och utomlands. Jag tyckte om det Andreas Carlgren sade: EU är vår hemmaplan. Det är så vi måste se det. Vi vill inte välja att arbeta nationellt eller internationellt, för nationella åtgärder räcker inte till. Vårt samarbete inom EU är en förutsättning för att lyckas. EU är faktiskt oöverträffat som miljöorganisation. Bit för bit når vi framgång. I en motion föreslås tullar på varor från energiintensiv industri i länder som inte är anslutna till Kyotoprotokollet. Vi tror inte - det är väldigt tydlig moderatpolitik - att införande av tullar är rätt sätt att lösa problem, tvärtom. Däremot jobbar vi för att ta bort tullar. Vi vill få bort EU:s etanoltullar. Vi tror på det internationella systemet för handel med utsläppsrätter. Det är inte perfekt ännu, men vi jobbar på det. Var skulle vi vara utan det? Det ska vara effektivt, och det ska fungera. Vi driver frågan att utsläppsrätter ska auktioneras ut, inte delas ut. Men vi vill också jobba med mekanismerna för ren utveckling och gemensamt genomförande, för det gör skillnad. Både regeringen och utskottet tycker att det är viktigt att de svenska insatserna fortsätter när det gäller utsläppsminskningar och allt det andra arbete som pågår, men också när det gäller att skapa nya marknader för den svenska miljö och energitekniken. Vi tror på tekniken. Vi är teknikoptimister. Sedan kommer vi till den största skillnaden, som är otroligt tydlig här i debatten, nämligen att vi i alliansen har en ödmjuk inställning till vårt uppdrag och vår roll. Vi tror inte att vi politiker vet och kan allt och sitter på alla lösningar. Vi tror på breda lösningar i alliansen. Det är därför vi har skapat Kommissionen för hållbar utveckling. Det är därför vi har skapat det vetenskapliga rådet och den parlamentariska beredning där vi bjuder in alla till samarbete, även Socialdemokraterna. Vi vill fatta beslut baserat på fakta och politiskt samarbete med forskare, näringsliv och intresseorganisationer. Herr talman! Alliansregeringen arbetar med miljöpolitiken och klimatfrågorna. Vi tar detta på stort allvar. Det är otroligt spännande att se det förarbete som nu pågår inför den klimatproposition som kommer nästa år. Vi tar ett helhetsgrepp. De svenska miljökvalitetsmålen ligger fast och ska utvecklas. Regeringen återkommer till frågan hur målen ska utformas. Vi har en god uppföljning och utvärdering av arbetet redan nu. Både Naturvårdsverket och Energimyndigheten arbetar fram underlaget. En hel del av de saker som tas upp i de olika motionerna bemöts i klimatpropositionen, och därför har vi valt att avstyrka dem. Sammantaget visar det arbete som nu pågår handlingskraft. Det är viktigt att vi samlar oss kring miljöpolitiken. Vi behöver en aktiv miljöpolitik och en ekonomisk tillväxt med lite tanke bakom. Vi behöver fundera på det här. Vi måste skapa en rättvis och långsiktigt hållbar global utveckling. Här är det viktigt att miljöpolitiken inte används för att trycka ned och hindra utan som en hävstång för att lyfta upp. Vi tror att det kan ske en otrolig utveckling tack vare de utmaningar vi står inför just nu. Sedan vill jag vända mig till Tina Ehn. Det var inget hot mot Miljöpartiet jag uttryckte i den förra debatten. Däremot tror jag att den politik vi bedriver i alliansen är så pass bra - Miljöpartiet har ju också ganska tydligt profilerat sig som en enfrågerörelse - att vi kommer att göra er onödiga för väljarna. Jag tror på vår miljöpolitik så himla mycket. Vi är ändå inte nöjda med allt det arbete vi genomför. Vi vill faktiskt mer. Vi ser fram emot hösten 2009 när Sverige är ordförandeland i EU och leder förhandlingarna. EU är vår hemmaplan, och det är där vi ska arbeta. Ordförandeskapet ger oss en möjlighet att påverka hela världen och se till att samarbetet ökar. Vi startar redan i juni i år med det informella ministermötet. Herr talman! Detta har varit en himla intressant debatt, även om den blev uppdelad i två. De politiska skiljelinjerna är väldigt tydliga. Vi har en enad allians som utför saker och agerar, och vi har en ganska splittrad opposition som inte riktigt vill följa med på tåget. Jag skulle dock vilja vara den som säger välkommen.

Herr talman! Det är jätteintressant att höra hur Lena Hallengren väljer att vinkla det här med EU. Ni har ju företrätt ett regeringsunderlag med två stödpartier som aktivt vill gå ur EU. Vi hade en ganska rolig debatt i kammaren när en av miljöpartisterna berättade vilken typ av EU och vilket globalt samarbete han egentligen skulle vilja se. Det hade väldigt lite med verkligheten att göra, tyvärr. Det är faktiskt så att Socialdemokraterna i sig kanske har blivit lite mer EU-positiva, men samtidigt fanns inget stöd för att samarbeta inom EU i det regeringsunderlag ni hade. Det syntes, och det märktes. Jag har talat med många människor som har varit aktiva inom EU och som säger: Vilken skillnad det har blivit nu! Vilken skillnad det är när alliansen har tagit tag i frågorna, väljer att delta och skickar sina politiker att delta och vara aktiva på mötena! Det har inte varit så innan. Sedan handlade det en del om vilka frågor som fungerar bra i EU. Då kan vi titta på det senaste mötet som Fredrik och Andreas var på. Vi kan titta på kraven när det gäller bilarnas utsläpp och på utsläppshandeln för flyget - en fantastiskt intressant fråga. Från 2011 ska handel med utsläppsrätter införas för de europeiska flygbolagen, och från 2012 vill man införa det för hela världen. Det är en jättestor framgång, och det hade aldrig hänt om man hade valt att stå utanför EU.

Herr talman! Lena Hallengren frågar om kritiken mot Kyotoprotokollet. Jag kan tänka mig att det har varit en utvecklingsfråga; man funderar på om Kyotoprotokollet verkligen har varit det absolut bästa sättet att arbeta. Jag tycker att man ska respektera att det inte alltid har varit enkelt att veta åt vilket håll vi ska gå. Det tror jag vi ska respektera när det gäller all politik. Vi har inte alltid tyckt som ni har tyckt. Ni har utvecklats åt något håll i alla fall, och vi får se vad som händer nu när ni får en ny partiledare. När det gäller de tre förslagen i kammaren vill jag återigen hänvisa till det arbete som vi just nu lägger ned för att kunna presentera ett helhetsgrepp, en klimatproposition som omfattar alla de frågor som vi behöver ta tag i. Vi behöver verkligen lägga tid på det, och det handlar om inställningen till politikerrollen. Vi tror inte att vi har alla svar. Vi har en väldigt ödmjuk inställning. Vi vågar inte säga att vi exakt vet vad som är rätt och fel i alla frågor och svar, och det är jag rätt nöjd med. Jag skulle inte vilja vara en politiker som går ut och försöker hitta politiska lösningar på allt, utan vi tror på forskning, på utveckling och på teknik. Vi ser hur det civila samhället stiger fram och försöker rädda världen. Det vill vi bejaka.

Herr talman! Ledamöter av kammaren, medborgare av detta gamla land och övriga intresserade! Det är bra med dessa debatter som berör klimatet. Det är vårt ansvar och vår plikt att diskutera detta brett och inte bara här i kammaren. Jag hoppas att det märks en skillnad mellan de politiska alternativen. Det är själva avsikten med den här debatten. Det finns en skillnad, och vi kommer icke att bli helt överens när vi debatterar här i kammaren. Så fungerar det, och så ska det också vara. Jag hoppas att de som lyssnar märker detta. Ära den som äras bör, brukar man säga. Tidigare i debatten har en del ärat sig själva, och det är imponerande. Jag vet inte om jag ska drista mig till detsamma, men visst kan man ära att Centerpartiet tidigt tog ett miljöansvar och skrev den första miljömotionen i riksdagen. Men det är väldigt länge sedan. Jag tror inte vi ska vila på gamla lagrar och fundera över vad som var så bra för 35-40 år sedan. Vi lever ju nu. Vi tar ansvar nu för de handlingar vi utför och de beslut vi fattar, och det är till det goda för kommande generationer och för ett samhälle som vi hoppas ska vara mer hållbart och mer kretsloppsanpassat. Begreppet "hållbart" kan också diskuteras, men vi har valt att använda det. Det är ett begrepp vi använder i dag men sannolikt inte om 20 år - vad vet jag. Någon som var före mig i debatten tog upp lokala exempel, och det är lite grann så det fungerar. Var och en har vi lokala exempel som vi känner igen oss i. Det är goda exempel på människor som genom initiativkraft, drivkraft och entreprenörskap har tagit miljöansvar och, har det visat sig, även klimatansvar. Klimatfrågan anses vara ny, men så är det ju inte. Det är inte mycket som är nytt på denna gamla planet och i detta universum, men att vi debatterar frågan här och nu är naturligtvis nytt. Jag vill återgå till de lokala exemplen. Det är ändå vad som sker lokalt som är avgörande. Vad vi får våra medborgare och våra medmänniskor att ta ansvar för i sin vardag och i sitt arbete eller i sin familj är det som gör skillnad. Vi kan i bästa fall hjälpa till genom att fatta kloka beslut, herr talman, men det som sker lokalt är viktigast. Jag vill utgå från min hembygd. Det blir lätt så, och jag hoppas att ni ursäktar det. Det är hembygden man känner allra bäst. Jag är från Arvika kommun, och Arvika drabbades av en översvämning för styvt sju år sedan. För invånarna i Arvika kommun satte detta fokus på orsaken. Vi som jobbade inom jord och skogsbruk upptäckte att det regnade varenda dag under detta långa år. Ett år blir som ni vet längre ju mer det regnar. Det regnade även när solen sken. Till slut var alla vattenmagasin överfyllda, och översvämningen var ett faktum. Detta var ingen sensation för människor som befann sig ute i naturen i arbete med jord och skog. Det var självklart. Vi behöver alltså lyssna på de människor som befinner sig i verkligheten, men vi behöver också lyssna på forskningen. Vi får inte heller utestänga de människor som inte är forskare eller som inte befinner sig i naturen dagligdags. Det är precis tvärtom - dessa människor måste känna sig välkomna i miljöarbetet och känna att de är en viktig del i det som händer. Vi får inte heller, herr talman, ha ett A och ett B-lag när vi debatterar klimat och miljöfrågor i stort. I så fall gör vi bort oss. Norr om Arvika, i Brättne, finns en man som heter Christer. Han är bland annat rörmokare och jazzmusiker. Han är ett skönt exempel på en medborgare som man bara kan tycka om. På sin fritid, när han har stängt sin VVS-verkstad, har han studiecirklar för människor som vill komma dit och bygga sin egen solpanel. Nu gör jag lite reklam för Christer, som förstås inte har någon egen vinning i den här studiecirkelverksamheten: Det arbete han har gjort under många år är att hjälpa vanligt folk att förstå att det spelar roll om man har en solpanel! Man minskar sin oljeanvändning, och på sikt kanske man väljer att byta ut oljebrännaren mot någon annan energikälla. Detta är ett typiskt exempel på hur det kan fungera lokalt. Arvika är också intressant när man diskuterar hur man i kommunen kan påverka klimatfrågan. Där har kommunpolitikerna valt att lyfta fram frågan. Kommunalrådet är inte centerpartist, men jag är glad att det har skett ändå. Naturligtvis har det skett en överenskommelse över partigränserna. När en kommun drabbas så tydligt som Arvika är man överens och funderar över hur man på bästa sätt kan möta problemet. Nedströms i Glafsfjorden ligger Säffle kommun som naturligtvis också drabbades av översvämningen. Där har man tillsammans funderat över hur man kan göra för att påverka klimatfrågan. I Säffle finns ett karosseri där man monterar ihop de bussar som sedan går på gatorna, bland annat här i Stockholm. De drivs i stor utsträckning av biogas, vilket är positivt. Dessa goda exempel vill jag, herr talman, gärna föra fram. Jag hoppas att alla vi ledamöter, jag utgår från det, har goda exempel och att vi använder oss av dem. Det är när de landar som det gör skillnad. Det finns andra exempel på bra projekt. Återplantering i Afrika för att hindra jorderosion på lättflyktiga jordar är mycket viktigt och mycket bra. Här finns svenska initiativ också. Det spelar faktiskt roll. Det arbete som sker i våra skolor är också viktigt. Våra lärare är budbärare och viktiga i våra elevers lärande. Ibland kanske eleverna är duktigare än lärarna, men det är väl bra. Vi ska lära varandra. Ungdomens miljöriksdag är ett projekt som jag som ledamot har stött på här och som jag känner är ett bra projekt. Det finns många andra bra projekt också. Herr talman! Det var en konferens för en vecka sedan exakt. Den handlade om klimatet. Temperaturen har stigit alltsedan 1850. De senaste 50 åren har vi sett en kraftigare ökning. Detsamma gäller för havsnivåerna. De stiger, och vi ser ett direkt samband häremellan. Det är inga nyheter. Men det intressanta är att vi nu väljer att debattera det här, och vi har en statsminister som väljer att driva frågan i EU tillsammans med sina kolleger. Vi fick en återrapport i kammaren i går. Det statsminister Reinfeldt sade då tycker jag är bra. Det står Centerpartiet bakom, och vi är nöjda med hans sätt att föra fram kraven på att minska utsläppen. Vi har olika utgångspunkter. Sverige har redan gjort mycket på området. Vi har ett stort utbyggt fjärrvärmesystem, vilket kanske övriga Västeuropa saknar till stor del. Då har de en resa kvar att göra. Men låt oss hjälpa till! Låt oss visa på goda exempel som vi kan hjälpa till med. Vad gäller energin finns det många spännande nya energiteknikföretag. Jag har själv besökt Morphic i Karlskoga, ett fantastiskt företag som kan tillverka bränsleceller till mycket lägre kostnad än man tidigare har kunnat göra. Det finns många andra intressanta företag. ITT Flygt i Emmaboda är ett bra exempel. Det visar att det finns en marknad för det här, eftersom vi konsumenter faktiskt efterfrågar ny teknik. Jag och många med mig har en etanolbil. Men vi efterfrågar att den ska bli mer bränslesnål. Då blir forskningen i Göteborg, som Volvo och Saab anför, viktig. Detta spelar roll. På en fri marknad kommer även miljöhänsyn att tas på ett naturligt sätt. Detta är viktigt att säga eftersom de som certifieras har ett säljargument som är klokt och vettigt. Vi som konsumenter vill ju köpa varor som är certifierade. Här kan vi delvis hjälpa till genom politiska beslut. Det gäller inte minst den fortsatta satsningen på biobränslen. Men jag vill även nämna jord och skogsbrukets viktiga del i att vara kolsänka, att ta hand om det kol som släpps ut i alldeles för stor utsträckning. De gör ett miljöarbete som de inte får betalt för i dag. Kommer de att få betalt i framtiden? Kommer det att bli kopplat till utsläppsrätter? Det blir vi snart varse. Det är en spännande utveckling. Kan det vara så att den som äger ett hektar skogsmark är den stora vinnaren i framtiden? Jag ställer frågan, men jag kräver inget svar här. Jag riktar inte heller frågan. Forskningen har debatterats här tidigare. Det har anförts att vi inte ska vänta på någon forskning. Men det vore väl tämligen dumdristigt eftersom forskningen måste stå i samklang med det övriga arbetet. Låt mig ta ett exempel som gäller metangasen, herr talman. Våra kor har utpekats som miljöbovar eftersom de släpper ut mycket metangas. Man drar kanske på munnen åt det här, men här finns osaklighet i debatten också. När detta först blev ett faktum målade man ut korna och deras metangasutsläpp som ett faktum. Det är så, basta, oavsett vad korna äter. Men det spelar ju roll vad vi stoppar i korna, vad kon väljer att äta. Det spelar roll för hur metangasutsläppen kommer att bli. Vi tror generellt att grovfoder gör att det inte blir så mycket metangasutsläpp. Men forskningen säger att det kanske är en kombination med andra foder som gör att det inte blir samma stora utsläpp av metangas. Vi måste vara ödmjuka och öppna inför vad forskningen säger. Det får inte bara bli snabba nyheter. Låt mig ta ett exempel till, herr talman. På Vetenskapsradion hörde jag för fyra år sedan en glädjande nyhet. Äntligen hade man kunnat räkna ut hur det går till när lättflyktigt material hamnar ovanpå tyngre och större material. Nu hade man hittat formeln. I ett cornflakespaket hamnar som ni vet nötterna överst. Varför är det här viktigt? Jo, därför att när vi bygger vägar behöver vi veta hur vi ska räkna ut detta för att bygga en väg miljöriktig och säker. Herr talman! Jag gör ingen koppling till politiker vad gäller nötter och att komma överst på listor och annat. Det är också viktigt att säga. Men den här forskningen spelar roll och den måste vi naturligtvis väga in i arbetet. Vi ser fram mot en proposition. I övrigt har vi Lena Ek i EU-parlamentet som är mycket duktig och anför arbetet i ALDE-gruppen. Ett folkligt engagemang kan ge ett samhälle som är miljödrivet tillsammans med god tillväxt. Jag yrkar bifall till förslagen i betänkandet.

Herr talman! Jag tackar för frågorna. Vad gäller Moderaterna är det så, som jag sade i mitt anförande, att vi lever nu, vi ser framåt. Vad som tidigare anförts i den här kammaren av olika partier är väl inget som vi kanske generellt sett ska grotta ned oss i för mycket. Jag kan tänka mig att även mitt eget parti har anfört åsikter här inne som jag kanske inte biträder i dag. Det som har varit, Lena, låter vi vara. Nu ser vi framåt. Vi har en överenskommelse om hur vi ska jobba, och jag är nöjd med att den finns. Vad gäller Klimp, råd och annat: Har vi råd att ha råd? Frågan är vad dessa råd ska göra och om de är effektiva. Det är framför allt det arbetet som regeringen har gett i uppdrag till våra myndigheter att se över. Hur kan vi minska regelkrånglet med 25 procent? Hur kan vi minska byråkratin? Det ligger i detta arbete. Hur kan man bli mer effektiv? Men du kan ha en poäng i detta. Vi får se vad som händer. Vi får se detta an. Jag tror att det finns andra vägar än de som du anför. Jag tror inte att vi är politiskt eniga här.

Herr talman! Som svar på frågan kan jag säga att det är möjligt att det återuppstår, men inte som det ser ut i dag. Framför allt är det väl det arbete som sker i de nätverk som finns som det är vettigt att luta sig mot. Vi ska inte ha något uppifrånperspektiv, utan det ska vara underifrånperspektiv och lokalt engagemang. Jag kan inte ge ett rakt svar på frågan i dag, utan det får jag tyvärr passa. Hoppas att du tycker att det är okej. Jag ser att det är likheter i mycket av det vi anser. Det är ju så att i Sverige är vi överens om hemskt mycket vad gäller miljö och klimatfrågorna. Men jag tycker att du har fel i det andra du anför, och det är att vi inte kan lita oss till att ett råd sköter det här självt. Lyckligtvis sker det saker, trots att vi har råd och statliga instanser, på lokal nivå. Det är jag glad över. Skulle vi invänta alla utredningar, propositioner, råd och annat skulle det inte bli mycket gjort egentligen. Vi är inte överens, och jag tackar för dina frågor.

Herr talman! Vi kan utan tvekan säga att klimatfrågan är på mångas läppar. Men för att det ska bli mer än ord och mer än läpparnas bekännelse krävs det nu konsekventa åtgärder som är vetenskapligt väl underbyggda och en strävan att vi både nationellt och internationellt optimerar och breddar våra insatser. Vi har tidigare här i dag haft en särskild debatt där miljöministern pekade ut en mängd åtgärder som regeringen vidtagit och som man kommer att igångsätta. Min partikollega Carl B Hamilton, som för övrigt initierade debatten, betonade i den debatten vikten av ekonomiska styrmedel och nödvändigheten av internationella överenskommelser. EU:s betydelse i detta avseende kan inte nog betonas, varför det för många av oss är fullständigt obegripligt att resonera som Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Det är ologiskt att vilja värna miljön samtidigt som man aktivt vill arbeta för att gå ur EU, som är det organ där vi kan arbeta framgångsrikt med just miljö och klimatfrågorna.

Det sker bland annat genom förbränning av fossila bränslen, utsläpp från jordbruk och en förändrad markanvändning där avskogning är ett stort problem. Vi har nu tillgång till geologiska arkiv som är 800 000 år gamla, och det ger oss en god och säker kunskap. FN:s klimatkonvention utgör basen för det internationella klimatsamarbetet och står också bakom Kyotoprotokollet, det protokoll som vi har tagit upp här i dag. En fortsättning på Kyoto är något oerhört angeläget, varför jag enormt har uppskattat miljöministerns initiativ att ha ett informellt möte i juni med miljöministrar i syfte att försöka arbeta och lobba för vikten av att fler ansluter sig till ett post-Kyotoavtal. Herr talman! När jag tar del av en del av de reservationer som oppositionen har lämnat i detta betänkande kan jag inte annat än upprepa det jag sade häromdagen i anslutning till landsbygdsbetänkandet: Oppositionen slår på många fronter in helt vidöppna dörrar. Jag vill ändå ta det här tillfället i akt och kommentera några av de åsikter som torgförs. Socialdemokraterna för fram vikten av att klimatmålet ska ligga fast. Det kan väl inte vara hugget i sten om regeringens bedömning blir att det är nödvändigt med en ytterligare ambitionshöjning? Då hoppas jag att Socialdemokraterna är med och är beredda att höja ambitionsnivån. Vänsterpartiets reservation om "en radikal miljöpolitik med god välfärd" har vi givetvis inget att anföra emot. Yrkandet om att få in flyget i handelssystemet ser ju ut att bli tillgodosett i och med kommissionens ställningstagande. För egen del har jag vid ett antal tillfällen dessutom fört fram vikten av att ta in sjötransporter och sjöfarten i bubblan vad gäller handel med utsläppsrätter och också så småningom övriga trafikslag. Detta vet jag att miljöministern också står bakom. Vänsterpartiet fortsätter att reservera sig för att auktioneringssystem ska råda framgent. Det är något som de facto är regeringens politik. Miljöpartiet reserverar sig till förmån till följande: "Vi anser att regeringen bör prioritera miljöarbetet i EU." Svaret från min sida är: Javisst, självklart. Miljöpartiet kräver vidare i en reservation en utredning om jordbrukets miljöpåverkan. I det sammanhanget vill jag påminna Miljöpartiet om att Folkpartiet som det enda partiet krävde en motprestation i form av förnybar inblandning när det togs beslut om dieselskattesänkningen under förra mandatperioden. Varför ville inte Miljöpartiet yrka bifall till det förslaget? Nu sker det mycket inom jord och skog. Många bönder tar själva initiativ. Det är angeläget, precis som utskottet skriver, att regeringen följer utvecklingen i syfte att kunna vidta ytterligare åtgärder för att minska jordbrukets negativa miljöpåverkan. Det är egentligen först när vi kommer till det som förkortas CDM, handel med utsläppsrätter i samband med utvecklingsländerna, som det råder delade meningar. Jag ställde frågan i den här delen om de flexibla mekanismerna när utskottet nyligen fick tillfälle att träffa forskare och representanter för SEI, Stockholm Environment Institute. Där framkom det mycket tydligt att systemet fortfarande har vissa brister. Det är viktigt att utvärdera, granska och förbättra, men nu ligger färdiga avtal på kostnadseffektiva projekt med Brasilien, Indien, Kina, Nepal, Botswana och Vietnam på bordet. Utsläppsreduktionen förväntas bli hela sex miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket motsvarar en minskning med 1,6 procent av Sveriges beräknade utsläpp. Inom EU, Helcom och Nordiska rådet pågår också ett intensivt arbete för att komma till rätta med Östersjöproblematiken. Östersjön befinner sig i ett akut tillstånd. Kraftfulla tag krävs nu för att åtgärda diffusa källor från jord och skog men också för att få till stånd avloppsrening i de städer runt om i Baltikum och Ryssland där man inte har fungerande avloppsreningsverk eller där man till och med helt är i avsaknad av dessa funktioner. Här behövs samarbete och också gemensamma ekonomiska åtgärder, och det kommer att krävas betydligt rejälare satsningar på havsmiljön än vad tidigare regering mäktat med. Det kommer också att krävas ökade forskningsmedel och ökade klimatsatsningar men också ett främjande av gröna drivmedel. Detta är några exempel på skarpa förslag. Som folkpartist och frihandelsvän är jag angelägen om att tull på etanol tas bort. Det är också något som är positivt och som regeringen mer och mer driver. Jag är också angelägen om att satsningar görs för att bevara den biologiska mångfalden. Och den biologiska mångfalden är någonting som jag tror att många förknippar med just Folkpartiet. Det som en forskare för ett tag sedan nämnde känns så oerhört viktigt, att om vi bevarar en biologisk mångfald finns det också en buffert för att klara en del av de klimatförändringar som vi står inför. Herr talman! Det finns inte en enskild lösning på de klimatproblem som vi står inför. Det är inte heller möjligt att vi som enskilt land ska klara det här, utan vi måste arbeta tillsammans. Problem för inte minst människor i de mest utsatta länderna, där man redan lever under problematiska förhållanden, kan bli fullständigt akuta och outhärdliga om vi inte nu solidariskt är med och löser problemen. Nu handlar det om mångfald. Det handlar om samarbete. Det handlar om forskning och utveckling, om smarta ekonomiska styrmedel och miljödriven teknikutveckling. Sist men inte minst handlar det om attityder, livsstil och konsumtionsmönster. I detta arbete krävs det både en folklig och en politisk mobilisering.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

Herr talman! Jag begärde ordet när Anita Brodén upprepade anklagelsen, som tidigare har framförts av Carl B Hamilton, att Vänsterpartiet och Miljöpartiet agerar ologiskt eftersom vi är förespråkare för ett utträde ur EU men samtidigt verkar för en bra miljöpolitik, till exempel inom EU. Jag vet inte vilken logik Anita Brodén använder sig av och följer, men jag hävdar rätten att tänka två tankar samtidigt. Vi kan vara principiella motståndare till EU därför att vi anser att EU vilar på marknadsfundamentalistiska principer, till exempel kapitalets fria rörlighet inom EU och globalt samtidigt som EU har skarpa begränsningar av rätten till invandring till och asyl i EU. Det är ett exempel på problemen med Europeiska unionen. Anita Brodéns och Carl B Hamiltons sätt att argumentera innebär ett slags tankeförbud. Det är en bristande demokratisk respekt mot företrädare för andra politiska partier när ni säger på det sättet. Jag tycker att Anita Brodén ska lämna den retoriken, så kan vi diskutera hur klimatpolitiken, också inom EU, kan förbättras och drivas framåt.
Herr talman! Det som är poängen är hur man ska kunna arbeta kraftfullt och trovärdigt i en gemenskap som EU när man samtidigt talar om att man inte tror på den möjligheten. Det är det fundamentala som är svårt för mig att logiskt få ihop. När man finns med är det viktigt att visa att man tror på idén och möjligheterna. Men jag respekterar det svar som jag har fått. Det viktiga här och nu är att vi jobbar gemensamt, för nu handlar det om att vi som nation ska ha kraftfulla förslag som helst hela riksdagen står bakom och som vi kan framföra i EU men också i övriga internationella sammanhang. EU är ett verktyg, men vi har också FN-verktyget och andra bilaterala instrument. Nu gäller det att vi samlar ihop krafterna, för klimathotet kräver kraftfulla insatser. Då är det viktigt att vi gör gemensam sak.
Herr talman! Trovärdigheten för hur vi driver vår miljöpolitik i till exempel EU måste ligga i sakinnehållet i våra krav. Från Vänsterpartiets sida har vi stött regeringens ambitioner att EU ska anta ett mål om minskning av växthusgasutsläppen med 30 procent. Vi stöder också att regeringen går ännu längre fram till 2020. Vi stöder minskningar med 35 procent. Vi har en trovärdighet när vi agerar på det här sättet inom EU, samtidigt som vi har rätten att kritisera EU från olika aspekter.
Herr talman! Vi har ett gemensamt problem, och det har vi som ledamöter i Sveriges riksdag ansvar att lösa. Det skulle vara intressant att höra Vänsterpartiets syn på de tankar, idéer och faktiskt skarpa förslag som har kommit från regeringen. Är Vänsterpartiet berett att backa upp dessa förslag? Ibland har det hörts andra tongångar i debatten, inte minst från socialdemokratiskt håll. När det gäller klimatkommissionen, kommissionen för hållbar utveckling, finns det nu en möjlighet att sprida informationen och få hela samhället delaktigt. Det handlar om att ta bort de hinder som finns för människor att agera miljövänligt. Är Vänsterpartiet nu berett att tillsammans med regeringen aktivt vara delaktigt och arbeta för en bättre miljö hemmavid, inom EU och också på internationell basis?

Herr talman! Det viktigaste som vi nu måste lyfta fram är att flyget kommer att få betala sina miljökostnader. Det är den stora framgången. Vi hörde tidigare i ett inlägg att det 2011 handlar om Europas samtliga flyg. Vi hoppas och tror att vi 2012 ska kunna få med all världens flyg. Det betyder så oerhört mycket. Detta är den stora frågan. Vi vet inte tillräckligt om vad det betyder med utsläpp på marknivå jämfört med på de höga höjder som våra flyg trafikerar. Det är därför som det är så viktigt att få med forskningen. Den stora framgången är att vi nu får med flyget internationellt i stället för nationellt. Det som Lena Hallengren tar upp om de olika bubblorna är en teknisk diskussion. Här måste man fortsätta att diskutera så att inte det bästa blir det godas fiende. Det får inte ske. Här ska vi se till att det blir optimalt. Framför allt är det fantastiskt att vi nu får med flyget, men det räcker inte, Lena Hallengren. Vi behöver få med sjöfarten, och vi måste också få med övriga trafikslag.

Herr talman! Vi ser uppenbart problematiken, men vi ser också möjligheterna till lösning. Vi hade den diskussionen med miljöministern i vårt utskott, så visst har vi diskuterat hur man tekniskt ska kunna hantera om flyget ska vara i en särskild bubbla och övriga industrin i en annan. Här måste diskussionerna gå vidare så att det inte blir att det tar ut den effekt som Lena Hallengren efterfrågar. Självklart är vi öppna för problemen, men vi ser också möjligheter till lösning.

Herr talman! Även om det kanske inte har varit det dominerande inslaget i alla anföranden på talarlistan är det betänkandet MJU5 som vi ska debattera ytterligare en stund. Det har varit en klimatdebatt av mer allmän karaktär tidigare, och eftersom jag deltog i den väljer jag att nu koncentrera mig på det som finns i betänkandet. Det är mycket bra som har sagts om klimatet i allmänhet även i denna debatt, så det var inte en kritik mot innehållet i anförandena. Jag vill yrka bifall till förslaget i betänkandet och avslag på samtliga reservationer - inte för att jag tycker att reservationerna är så förfärligt dåliga, utan på grund av bland annat det som Anita Brodén sade om att mycket av det som finns i reservationerna är tillgodosett. Det finns mycket bra i de reservationerna som kommer att tas till vara i det fortsatta arbetet där reservanterna och deras partier kommer att kunna vara med och bidra genom det parlamentariska arbete som kommer att inledas i klimatfrågorna. Jag tycker som sagt att betänkandet ger ett bra svar på de 33 olika motionsförslag som behandlas och som utskottet helt fräckt har valt att avstyrka, vilket har renderat 17 reservationer. Jag ska kommentera några av dem. Här beskrivs hur alliansen vill arbeta med klimatfrågan framöver. Jag påminner igen om att det är ett sätt att fortsätta och utveckla det arbete som den tidigare regeringen har lagt grunden för i den klimatproposition som lades i juni 2006. Vi följer helt den tidsplanen och förstärker det arbetet i fortsättningen. Vi vidgar det i kontakt med hela samhället, med forskning, med näringsliv och inom politiken. Jag går vidare till några av reservationerna. Vi börjar med reservation 1 från Vänsterpartiet om utveckling av Kyotoprotokollet. Där talas det om att förstärka Kyotoprotokollet, att föra in den internationella luftfartens klimatpåverkan och så vidare och att USA ska ansluta sig till det internationella klimatarbetet. Det är precis riktigt som Jacob Johnson har sagt, och som framgår här, att det är avgörande för framtiden att de länder som inte har ratificerat eller anslutit sig och gjort åtaganden kommer med så att det blir framgångsrikt. Regeringen delar helt den åsikten, och det är åt det hållet som vi i alliansen arbetar - med hänsyn taget till hur bubblan ska konstrueras när transporterna ska in. Det är en viktig fråga, precis som Lena Hallengren påpekar. Detta ska inte införas i morgon utan det blir tidigast under nästa åtagandeperiod. Då finns det tid att arbeta med hur bubblan ska utformas och att undersöka att det blir på rätt sätt så att inte de effekter uppstår som Hallengren påpekar och som regeringen är väl medveten om. Detta är alltså tillgodosett. Reservation 3 gäller handeln med utsläppsrätter och behovet att förändra det. Att det finns ett sådant behov har beskrivningar under de senaste dagarna tydligt visat. Här är det viktigt att säga att ministerrådet har gett kommissionen i uppdrag att återkomma med ett förslag om att se över och reformera handeln med utsläppsrätter. Det finns alldeles uppenbara brister som måste åtgärdas. Detta är alltså också tillgodosett. Socialdemokraterna har en reservation, nr 4, om torvens roll i EU:s system. Den har Hallengren inte yrkat bifall till. Det är väl ändå på sin plats att säga att just det som reservanterna föreslår, nämligen att den så kallade opt out lösningen skulle utnyttjas, har undersökts, och det verkar vara svårt att få till ett sådant agerande. Men det pågår ett arbete med att se över torvens roll. Vi kristdemokrater är inne på samma linje och personligen hoppas jag att det ska gå åt det hållet i det fortsatta arbetet. Det pågår arbete på det området och en redovisning till regeringen ska ske. Vi går vidare till de fluorerade växthusgaserna i reservation 5 från Miljöpartiet. Även där kan vi konstatera att beslut har tagits på EU-nivå. Arbetet med att införliva dessa direktiv i svensk lagstiftning under våren pågår nu i Regeringskansliet. Det innebär att detta alltså är tillgodosett. Vi hoppar raskt vidare till reservation 7 om tillämpning av systemet för handel med utsläppsrätter. Där är Miljöpartiet särskilt oroligt för de flexibla mekanismerna. Det finns skäl att vara det. Jag tycker att vi noga ska följa den utvecklingen och se vad som händer. Det sägs att just runt de flexibla mekanismerna finns ett kontrollsystem och bedömningar som är mer noggranna än på något annat område. Det granskas på höjden, längden och tvären innan några sådana projekt genomförs. Det är några som görs nu i Sverige, Brasilien, Indien, Kina, Nepal, Botswana och Vietnam. Där pågår ett arbete, och man ser att här finns möjligheter till tekniköverföring och att detta kan vara en del i fattigdomsbekämpningen. Det kan leda till minskade utsläpp. Man räknar med att det kan minska med sex miljoner ton CO2-ekvivalenter. Det här arbetet ska vi följa, inte rusa åstad med stora åtaganden, utan steg för steg utvidga detta i den takt som visar att det ger resultat, framför allt för de fattiga ländernas bästa. Miljöpartiet har en reservation, nr 9, om åtgärderna inom jordbrukssektorn. Jordbrukssektorn är en av de sektorer som sedan 1990 har minskat sina utsläpp allra mest, nämligen med 9 procent, medan Sverige i övrigt har minskat utsläppen med 7 procent. Det har kanske inte alltid berott på någonting bra, utan det har många gånger varit en följd av strukturrationalisering och minskad produktion. Det är viktigt att säga att det nu växer fram ett väldigt arbete när det gäller att producera förnybara bränslen genom RME-tillverkning bland annat. Landsbygdsprogrammen har detta på sin agenda. Jordbrukssektorn kommer att vara en del i det sektorsarbete som kommer i samband med kontrollstationen 2008. När det gäller utvecklingen och efterlevnaden av klimatmålen står det tydligt i reservation 11 från Socialdemokraterna: Vi anser därför att de svenska klimatmålen ska ligga fast och vidareutvecklas. Inför den kontrollstation som är planerad till 2008 bör regeringen utreda hur samhällets olika sektorer kan bidra till att klimatmålet uppfylls. Det står också att man ska återkomma med klimatmålen i samband med kontrollstationen. Ledamoten Hallengren får prata med kamraten Ygeman om att något tona ned den frustande efterfrågan på konkreta åtgärder. Ni påpekar själva att det är den tidtabell som ni lade fast i klimatpropositionen som ska gälla. Det är det ni skriver om i reservationen. Den är alltså verkligen tillgodosedd. Jag tycker att det här är ett bra betänkande som på ett seriöst sätt tar till vara de förslag som finns i motionerna. Jag ser fram emot det fortsatta parlamentariska arbetet, inte minst i klimatberedningen där många av de förslag som partierna har framfört i reservationerna kommer att kunna komma in i processen.